Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att förändra arbetet och göra det möjligt för samtliga Sveriges löntagare att arbeta aktivt för trygga arbetsplatser samt att se över dagens system gällande fackförbundens företrädesrätt. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på partsgemensamt samarbete med kollektivavtalet som grund. Som för arbetsmarknaden i övrigt spelar arbetsmarknadens parter en central roll även när det gäller arbetsmiljöfrågor. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs ute på arbetsplatserna och har stor kompetens och stort kunnande inom området. Det är därför skyddsombud som huvudregel utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Bara i de fall en kollektivavtalskoppling saknas kan skyddsombud utses på annat sätt. Skyddsombudet är arbetstagarens representant. Arbetstagarna i Sverige företräds av fackliga organisationer. Det är en avgörande del av den svenska modellen. Att ändra denna ordning med ett samarbete som grundas i kollektivavtal vore ett allvarligt ingrepp i den svenska partsmodellen. En unik resurs i arbetsmiljöarbetet skulle gå förlorad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Skyddsombuden räddar liv, och det är därför väsentligt att de liksom i dag kan verka för alla arbetstagare. I en konflikt ska arbetstagaren kunna veta att den har en tydlig representant som står vid dennes sida. Skyddsombudet ska i sin tur kunna veta att det finns en stark facklig organisation som arbetstagaren kan söka stöd ifrån vid en konflikt. Jag tänker inte verka för att regeringen ska lämna förslag om att avveckla fackförbundens rätt att utse skyddsombud.
Fru talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern! Jag har full förståelse för att regeringen har fokus på annat i dessa tider. Det känns kanske som att vi skulle ha haft den har debatten en annan gång, men nu är vi här. I det stora hela håller jag med arbetsmarknadsministern i hennes beskrivning av skyddsombudens roll och hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Men det som påstås i svaret stämmer inte riktigt. Det handlar inte om att förbjuda fackföreningarna att tillsätta skyddsombud. Vill arbetsplatserna att fackföreningarna tillsätter skyddsombudet fungerar det alldeles utmärkt. Fru talman! Problemet är när arbetsplatsen föreslår personer till skyddsombud som inte är med i facket eller har fel partibok. Då nekas de av fackföreningarna, som använder sig av sin företrädesrätt. Det är det stora problemet. Det finns en massa exempel på detta. Jag själv är ett lysande exempel på hur politiskt styrda fackföreningar missbrukar sitt mandat. Jag har varit byggnadsarbetare i 26 år. Jag har varit både facklig förtroendeman och skyddsombud, och jag har tillbringat många dagar på Rönneberga kursgård här i Stockholm för politisk skolning, som är en väsentlig del i uppdraget som skyddsombud i dag. Men jag fick lämna mina uppdrag enbart för att jag lämnade Socialdemokraterna och aktiverade mig i ett annat parti. Jag tycker inte att det ska vara så i Sverige 2020. Fru talman! Denna fråga hade aldrig lyfts om det inte handlade om den politiska styrningen av våra fackförbund. Ett enskilt parti använder i dag fackföreningarna som ett verktyg i sin maktutövning. Det är ett mandat som man inte längre har i dag, sett till det stöd regeringspartierna har bland medlemmarna i de fackliga organisationerna. Fackliga organisationer byggs av att man arbetar gemensamt, oavsett partitillhörighet. En fackförening ska inte vara ett politiskt kontrollorgan för ett enskilt parti, utan man ska jobba tillsammans. Det är det som hela det här förslaget i grund och botten handlar om. Jag skulle vilja ställa några frågor till arbetsmarknadsministern: Vad står det i Sverigedemokraternas förslag om att man vill förbjuda fackföreningar att utse skyddsombud? Det handlar endast om att vi vill diskutera företrädesrätten. Anser arbetsmarknadsministern att svenska fackföreningar måste vara kopplade till ett enskilt politiskt parti för att kunna verka? På vilket sätt skulle detta förslag vara ett hot mot den svenska modellen, som man säger i svaret, då det endast handlar om att göra fler delaktiga i arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser?
Fru talman! Jag måste säga att det är rätt häpnadsväckande uttalanden av riksdagsledamoten, som påstår att facket är ett politiskt kontrollorgan och att man använder skyddsorganisationen på det sättet. Ingenting kan vara mer fel än så. Skyddsombuden företräder arbetstagarna och alla på arbetsplatsen. Det som jag tycker är väldigt viktigt att reda ut är huruvida vi står upp för den svenska partsmodellen eller inte. Jag vill vara väldigt tydlig här: Jag står upp för den svenska partsmodellen, där fackförbund tillsammans med arbetsgivarna tar ett stort ansvar för villkoren på arbetsmarknaden. Jag vill stärka de regionala skyddsombudens möjligheter, så att de får en utökad tillträdesrätt, också till arbetsplatser där det inte finns några medlemmar men där man har eller brukar omfattas av kollektivavtal. Detta är Sverigedemokraterna emot. Förra året dog 47 arbetare på svenska arbetsplatser. Vi behöver stärka skyddsorganisationen. Vi behöver ha fler som kliver in som skyddsombud. Vi behöver se till att de regionala skyddsombud som utför ett livsviktigt arbete - det är knappt 2 000 i dag - får rätt förutsättningar. Redan i dag utförs ungefär 55 000 arbetsplatsbesök årligen av de regionala skyddsombuden. De vill nu Sverigedemokraterna ersätta med statliga tjänstemän. Jag vill fråga Magnus Persson: Hur kommer det sig att ni alltid är mer angelägna om att ta ifrån fackliga organisationer och skyddsombud deras möjligheter och att ni aldrig ställer upp på det som handlar om att ge skyddsombud större möjligheter att förbättra arbetsmiljön och på det sättet också skydda liv och hälsa?
Fru talman! När jag lyssnar på arbetsmarknadsministern tycker jag att hon talar emot sig själv lite. Ni vill att fler ska bli engagerade i arbetsmiljöarbetet. Ni vill att fler ska bli skyddsombud. Men ändå stänger ni dörren för nästan 50 procent av svenska löntagare, som har en annan inriktning när det gäller vilket parti de vill rösta på. I dag är det politiken som styr. Ställer du inte upp på de socialdemokratiska värderingarna och om du väljer att stötta ett annat parti har du ingen chans att bli skyddsombud. I till exempel Byggnads, där jag var aktiv, blev man per automatik facklig förtroendeman om man blev skyddsombud. Det hängde liksom ihop. Det var samma tjänst. Det som Eva Nordmark säger stämmer alltså inte. Så funkar det inte i verkligheten. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av svenska arbetsplatser och vad du vet om hur det ser ut där. Men jag vet. Jag har jobbat där i 26 år. Jag vet exakt hur det fungerar med skyddsombuden och deras roll. Svenska skyddsombud gör ett jättebra jobb. Det är ingen som har påstått något annat. Vi vill med vårt förslag att fler ska kunna bli skyddsombud, helt i linje med Eva Nordmarks uppfattning. Det hon säger stämmer alltså inte. Men en fråga som är ganska intressant i debatten framöver gäller ett uttalande från arbetsmarknadsministern själv. Ministern ansåg att LO:s koppling till socialdemokratin var ett hinder för ett djupare samarbete runt viktiga frågor för landets arbetstagare. Jag citerar detta. Jag undrar: Är detta ett uttalande som ministern fortfarande står bakom? Skulle det vara på det viset är vi ganska överens i denna fråga, och då är vi på rätt väg.

Fru talman! Då måste jag få upplysa interpellanten om hur läget på svensk arbetsmarknad ser ut när det gäller medlemmar i de fackliga organisationerna. När interpellanten säger att 50 procent är utestängda från att ta på sig uppdrag är det inget annat än trams - ursäkta ordvalet. Majoriteten av dem som är medlemmar i en facklig organisation i dag är medlemmar i en partipolitiskt fristående facklig organisation - det tycker jag att man som riksdagsledamot bör ha koll på. När skyddsombud utses på arbetsplatserna, även i de fackförbund som har en partipolitisk koppling, kommer det förslag från arbetskamraterna. Det är arbetskamraterna som lägger fram sina förslag utan att ta hänsyn till vad någon har röstat på eller vad någon har för partibok eller andra saker. Jag har haft fackligt uppdrag i 20 års tid, så jag vet också hur det funkar. Jag har själv varit väldigt noggrann med, under de år jag har varit facklig ledare, att se till att det inte bara handlar om allas rätt att bli skyddsombud. Det handlar också om alla medlemmars rätt att bli företrädda och att känna sig trygga med att de företrädare de har står upp för allas lika värde. Det spelar inte någon roll om jag är kvinna eller man, vilket land jag är född i eller om det finns några andra utgångspunkter för detta. Det är också en väldigt viktig grund. Det handlar om skyddsombud och andra fackligt förtroendevalda. För många fackföreningar är det helt avgörande att kunna säkerställa att skyddsombud och andra står upp för alla människors lika värde.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga angående vad arbetsmarknadsministern ansåg om LO:s koppling till socialdemokratin, men jag håller såklart med henne. Det är klart att ett ombud ska stå upp för alla människors lika värde, men det är ofta ett standardsvar man får från framför allt Socialdemokraterna när de inte kommer längre i debatten. De slänger ofta ur sig det. De vill kleta det på sina motståndare: Ni står inte upp för alla människors lika värde. Det var också det som var anledningen till att jag fick lämna min roll som skyddsombud. Jag hade varit skyddsombud i tio år. Över en natt stod jag helt plötsligt inte upp för alla människors lika värde. Det är ganska anmärkningsvärt. Jag bollar tillbaka frågan till arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern fortfarande att LO:s koppling till socialdemokratin är ett hinder för ett djupare samarbete runt viktiga frågor för landets arbetstagare? Det är ganska viktigt att arbetsmarknadsministern svarar på den frågan, tycker jag.
Fru talman! Jag måste säga att det är väldigt svårt att svara seriöst på den typen av oseriösa frågor om lösryckta citat som har gällt andra situationer. Jag vet inte riktigt vad Magnus Persson far efter. Jag kan konstatera att jag tyvärr inte fick något svar. Jag lägger snart fram ett förslag på riksdagens bord som handlar om att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt, också till arbetsplatser där det inte finns några medlemmar. Jag var själv i Helsingborg och i Ängelholm förra veckan och kunde där se, tillsammans med Byggnads regionala skyddsombud, hur det ska funka på en arbetsplats där samverkan fungerar och där skyddsombud har tillträde. Men jag såg också en arbetsplats där det inte fanns några medlemmar, där det bara var utstationerad arbetskraft och där byggställningarna inte höll det mått som de skulle behöva hålla, och där kan då inte regionala skyddsombud kliva in. Vi vill göra det möjligt för regionala skyddsombud att både se till att säkra liv och hälsa och se till att företag inte kan dumpa svenska arbetares löner och villkor. Jag hoppas att Sverigedemokraterna ändrar sig när det gäller detta, för det är beklagligt att vi har ett parti i Sveriges riksdag som när det väl gäller inte fullt ut står upp för att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och på det sättet också rädda människors hälsa och liv.